Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Östergötland gör det helt i onödan. Bara genom att åtgärda det behov av byggnadsunderhåll som finns i länet skapas 1 700 byggjobb. Enbart i Norrköping har byggnadsarbetarna tagit fram ett 50-tal hus som behöver renoveras. 20 av dessa är kommunala fastigheter. Dessa reparationsarbeten skulle ge 600 byggjobb till en kostnad av 705 milj.kr. Flera av dessa objekt finns redan i kommunens investeringsprogram, t.ex. ombyggnaden av ålderdomshemmet Hallegården, som jag tagit som exempel i min fråga. Norrköping har drabbats av beslutsvånda. Regeringens förslag till riksdagen att dra in ytterligare 7,5 miljarder från kommunerna inspirerar inte precis till framåtsyftande investeringsbeslut. Då hjälper det inte, herr statsråd, att pytsa tillbaka litet pengar till kommunerna. Detsamma gäller upprustningen av skolorna. I Norrköping behöver t.ex. Hagagymnasiet, Karlshovsskolan och Djäkneparksskolan renoveras. Men trots dessa nödvändiga åtgärder drog regeringen i höstas in de pengar som de förra riksmötet anslog till skolunderhåll. Statsrådets svar på min fråga innehåller inga nyheter. Statsrådet anser tvärtom att allt som behöver göras är allaredan gjort. Detta säger han i en situation då byggarbetslösaheten fortsätter att stiga. I det utomordentligt svåra arbetmarknadsläge som vi befinner oss i behövs en handlingskraftig regering, som förmår att fatta beslut för att få i gång byggverksamheten. Vackra uttalanden från regeringskansliet ger inte ett enda nytt jobb.

Herr talman! Jag ber först att få tacka för det svar som jag har fått, men jag är lika besviken som de övriga riksdagsledamöter som har frågat. Behovet av den investering som jag har talat om är enligt min mening självklart. Denna utbyggnad av sjukvården skulle betyda ofantligt mycket för de sjuka. Nu är arbetslösheten mycket stor bland byggnads och anläggningsarbetare. Därför bör byggandet enligt min mening sättas i gång nu. Det finns ingen anledning att vänta. Om vi får ett ökat antal byggnadsarbetare i arbete, kommer ännu fler som är arbetslösa i arbete. Enligt multiplikatoreffekten kan man räkna med att en byggnadsarbetare som får arbete betyder att tre andra också får arbete. Min förhoppning är att byggnadsverksamheten skall komma i gång snarast. Vi har behov och brister, och vi har arbetslösa byggnadsarbetare. Man måste komma i gång med verksamheten nu.

Herr talman! I sex av frågorna är texten likadan. Det sägs ''i väntan på marknaden'' osv. De övriga frågorna har likadant innehåll, men där sägs det att ''tidigareläggas''. De berör många gånger enstaka objekt. Svaret är helt korrekt. Jag förhandlar fram en ram till AMS. Ni har i opposition inte velat att en arbetsmarknadsminister skall sitta och dela ut pengar på egen hand, utan ni har ansett att arbetsmarknadsverket skall göra detta. Egentligen skall ni skämmas litet grand. Jag skall försöka säga det mjukt. Vi har varit tvungna att göra en hel serie smärtsamma besparingar för att få pengar över till att bekämpa arbetslösheten. Ni vågar inte göra några besparingar. Vi har ärvt ett underskott i arbetsskadefonden på 20 miljarder kronor. Det är ärvt direkt från er. Vi har fått överta problemen med Första Sparbanken och Nordbanken, dvs. socialdemokratiskt ledda banker med mångmiljardförluster. Det senaste när det gäller Nordbanken var på 20 miljarder kronor. Om vi inte hade fått detta arv från er hade vi lätt kunnat klara den internationella lågkonjunkturen. Tänk litet grand på er egen skuld. Stadshypotek, kommer att innebära att Stadshypotek inte kommer att ha råd att låna ut till byggnader. Det är att göra ont värre. Er politik leder till ökad arbetslöshet, inte mindre. Ni tar i dag inte ansvar. Jag beklagar det. Jag vet att vi står på samma linje när det gäller att vårda arbetslinjen. Men er ekonomiska politik är icke hållbar i dag, vilket jag beklagar.

Herr talman! Jag skall mycket noga kontrollera i vilken mån socialdemokratiska kommuner och landsting sätter i gång byggen. Det är faktiskt nu som man skall passa på att investera i sådant som man ändå tänker göra, eftersom man nu upphandlar så mycket billigare -- 20--30 % på byggen och kanske 30--40 % på vägobjekt. Det är därför som regeringen redan har tidigarelagt 8--9 Det är självfallet inte något fel på byggnadsarbetarna. Det som är fel är det sätt på vilket man skötte saker och ting på 80-talet. Det är detta som nu har lett till problemen i Nordbanken och på en mängd andra områden. Under denna tid satt inte vi i regeringen. Det är detta som är så bekymmersamt, speciellt när det sker samtidigt med en internationell lågkonjunktur. Jag är tyvärr inte imponerad av en finansiering som innebär att man t.ex. tar 5 miljarder kronor från Stadshypotek. Då kan inte heller Stadshypotek fortsätta att finansiera byggande. Ni har en hel del sådana förslag som inte är hållbara och som ni aldrig skulle kunna lägga fram om ni var i regeringsställning.

Herr talman! Börje Hörnlund säger att han hoppas att kommunerna skall reparera och investera. Problemet är att ni har en finansminister som också säger det. Men samtidigt drar hon in 5,5 miljarder kronor från kommunerna. Sedan inför ni skattestopp. Ni säger att kommunerna inte skall gå ut och låna och att kommunerna inte skall höja avgifterna. Då är frågan: Hur skall kommunerna bära sig åt? För att det skall vara möjligt att tidigarelägga investeringar säger vi att det behövs någon hjälp för att komma i gång med detta. Det är riktigt att det som vi har föreslagit när det gäller Stadshypotek får en engångseffekt. Men även den borgerliga regeringen har många förslag i sin budget som får engångseffekter.
Herr talman! Genom att ställa en fråga försökte jag få en konkret diskussion om vad man skulle göra för att ordna jobb åt arbetslösa byggjobbare. Tyvärr har statsrådet valt att försöka smita ut i något slags allmänpolitisk debatt. Beträffande bankerna är den första fråga som man ställer naturligtvis: Vilket recept hade de borgerliga partierna för att stoppa yuppiegrabbarnas härjningar i Föreningsbanken, Nordbanken och andra banker? Den andra frågan är egentligen mer intressant: Vem skall betala dessa härjningar? Enligt statsrådet och regeringen skall detta betalas genom att samma yuppiegrabbar och i och för sig även en del seriösa förmögna människor får sänkt förmögenhetsskatt, sänkt gåvoskatt, m.m. samtidigt som de arbetslösa byggjobbarna inte kan få något jobb, därför att staten inte anser sig ha råd. Alldeles oavsett vad som är orsaken till problemen i bankerna, tycker jag att detta är ett djupt orättfärdigt sätt att betala notan. Sanningen är, statsrådet, att Centern och Socialdemokraterna under den förra mandatperioden var rörande överens om arbetsmarknadspolitiken. Som Inge Carlsson påpekade lyssnar Börje Hörnlund i dag mer på Anne Wibble och Carl Bildt än på oss och byggnadsarbetarna, och det är djupt beklagligt.
Herr talman! Tyvärr är det på sättet att om vi hade upphöjt er finansiering till regeringens finansiering hade vi fått kraftigt stigande räntor. Det är det värsta som byggjobbarna kan råka ut för, eftersom investeringarna då stannar av. Beträffande talet om yuppiegrabbarna vill jag säga att man i Första Sparbankens styrelse och i Nordbankens styrelse faktiskt inte hittar centerpartister. Däremot hittar man förfärligt många socialdemokrater i höga positioner på dessa banker. Detta vill jag nämna. Regeringen kommer att göra precis allt för att hålla arbetslinjen. Nya förslag kommer att läggas fram för riksdagen. Jag jobbar med sådana här saker hela tiden för att det skall vara möjligt att under den svåra tid som vi kommer att få uppleva under perioden 1992--1993 hålla den öppna arbetslösheten nere.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
Det gör mig djupt beklämd att arbetsmarknadsministern använder den här typen av, skulle jag vilja säga, billiga argument för att komma bort från sakfrågan, nämligen: Varför åser regeringen månad efter månad, utan att lägga om kursen, hur byggarbetslösheten stiger? I Östergötland ligger arbetslösheten nu på 18,8 %. Förra gången vi hade chansen att diskutera byggarbetslösheten var det fråga om knappt 15 %. Jag befarar att det nästa gång vi får chansen att debattera detta ämne är så, att ännu fler har drabbats av arbetslösheten.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Men jag måste konstatera att det svar som jag här har fått är klart otillfressställande. Det är inte nog att det här mycket angelägna vägprojektet -- som av länsmyndigheterna i Västmanland tillmätts högsta prioritet när det gäller de projekt som är under bearbetning -- hittills inte har kunnat få några pengar. Nu tas det dessutom med i en stamvägnätsplan. Jag tror att det var så planen kallades. Det innebär, såvitt jag förstår, en avsevärd fördröjning och att den här olycksdrabbade och mycket viktiga transportleden kommer att vara klar först framemot 2000-talet. Jag måste konstatera att det från både regional och nationell synpunkt är klart otillfredsställande att man tvingas ha den här mycket dåliga vägen kvar. En utbyggnad har skett i etapper. Men det senaste uppehållet har varit utomordentligt långt. I, tror jag, närmare 10--15 år har varit omöjligt att satsa pengar på det här projektet. Tidigare under detta riksmöte -- närmare bestämt i början av det här året -- anmälde kommunikationsministern sina storvulna och storstilade satsningar på infrastrukturen. Då betraktades det väl närmast som självklart att det för den här för infrastrukturen väldigt viktiga vägen omedelbart behövdes pengar, så att man kunde komma i gång med byggandet. Jag känner till att det finns vissa svårigheter när det gäller planeringen. Men jag är alldeles övertygad om att ett konkret besked från kommunikationsministern om att man för E 18 omgående kan få pengar skulle kunna leda till att man kunde komma i gång med projektet till hösten eller vid årsskiftet 1991/93 -- en tidpunkt som kommunikationsministern själv anger i sitt svar. Jag vill fråga kommunikationsministern om det inte är möjligt att ha en sådan planering att det här viktiga projektet väsentligt kan tidigareläggas.
Herr talman! E 18 är ett i många avseenden viktigt stråk. Bortsett från de trafiksäkerhetssynpunkter som Göran Magnusson framför har denna väg stor betydelse för det nationella trafiksystemet. Jag utesluter inte att E 18 kommer med i en framtida tidigareläggning, eftersom det rör sig om ett prioriterat projekt. Men det är omöjligt att i nuvarande situation uttala sig om när detta skulle kunna ske. Jag måste alltså hålla fast vid det jag har sagt i mitt svar, nämligen att den nationella väghållningsplan som nu skall utarbetas måste vara styrande här. Göran Magnusson kan ändå känna sig ganska lugn. E 18 är ju en av de vägar som kommer att föreslås ingå i det nationella vägnätet.

Herr talman! Göran Magnusson hänvisar till storstilade uttalanden. Jag vill då peka på att denna regering har initierat och sett till att projekt för 13 miljarder kronor kommer i gång under åren 1992-- Det innebär att vi har tagit i anspråk de medel som har stått till förfogande. Vi har tillskjutit mera i form av ett par tidigareläggningar och ytterligare resurser i kompletteringspropositionen. Jag vill tillägga att jag har goda förhoppningar om att riksdagen godkänner denna. Kunde det här projektet har kommit med om arbetsplanen hade fastställts tidigare? frågar Göran Magnusson. Jag tror att svaret på den frågan är ja.

Herr talman! Får jag fråga, även om det kan avslöja en allvarlig okunnighet från min sida, om E 18 finns med i Delfinanslaget? Det E 18 jag talar om är sträckan mellan Köping och Arboga och vidare mot

Herr talman! Jag håller helt och hållet med Catarina Rönnung om att luftkuddar i bilar är något mycket positivt och angeläget, och det är något som kommer att bli obligatoriskt i Sverige framöver. Catarina Rönnung säger att det är defensivt att tala om EG. Jag kryper inte bakom argumentet om EG. Sverige är inte med i EG än. Men, Catarina Rönnung, Sverige deltar i den europeiska transportministerkonferensen CEMT. Jag kommer att där ta initiativ till att försöka åstadkomma en situation där det går att undvika anklagelserna om handelshinder. Men det gäller att klara detta. Det finns nämligen ett antal bilar som är konstruerade för att ha luftkuddar. Där är det få problem. Men de bilarna exporteras till USA. Sedan finns det ett antal bilar som icke exporteras till USA men som säljs i Sverige och som inte är förberedda för luftkuddar. Det är de fabrikanterna som kan anklaga oss för att sätta upp tekniska handelshinder. Nu skall vi arbeta konstruktivt med problemet med målet att få ett obligatorium för luftkuddar inom Europa. Sverige är, som sagt, ännu inte medlem i EG. Hade Sverige varit det hade vi kunnat agera inom EG:s ramar. Men vi skall göra vårt yttersta inom den europeiska transportministerkonferensen för att samordna en positiv utveckling på området.

Herr talman! Nu tycker jag att Elvy Söderström i sin ambition att hålla frågan levande går litet långt i utkanten av ämnet. Hon säger att jag har retirerat. Men jag säger att jag inte vet om det finns några öronmärkta pengar för just detta projekt. Men det finns resurser för fördjupade förstudier av de projekt som skall prövas i den kommande stomnätsplanen. Därom är jag helt övertygad. Elvy Söderström kan vara helt lugn på den punkten. Det finns inte någon motsättning mellan Elvy Söderström och mig när det gäller att se till att frågan om Botniabanan är prövad så att det finns ett relevant beslutsunderlag när den dagen kommer.

Herr talman! Elvy Söderström har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att påskynda byggandet av en ny bro över Ångermanälven. Bakgrunden till frågan är att ett hål uppstått i den norrgående vägbanan på Sandöbron och att vägverket därför dirigerat om fordon över fyra ton via Hammarbron. Framtagandet av arbetsplan för en ny broförbindelse över Ångermanälven pågår för närvarande. Dessutom behandlas i regeringen en ansökan om särskild prövning av projektet enligt naturresurslagen. Innan projektet kan starta måste dessa processer fullföljas och beslut måste fattas. En ytterligare förutsättning för byggstart är att tillgängliga medel, ca 2 miljarder, kan anvisas för projektet. Regeringen har tidigare under 1991 och 1992 lagt fram förslag och fattat beslut som innebär att ett stort antal projekt inom väg och järnvägssektorerna har tidigarelagts för att skapa ökad sysselsättning. Medel har anvisats till objekt med nära förestående byggstarter. För dessa satsningar har bl.a. medel från det s.k. infrastrukturanslaget tagits i anspråk. Det innebär att det för närvarande inte finns ytterligare utrymme inom detta anslag för att anslå medel till en bro över Ångermanälven. Eftersom brobygget ännu inte kan startas av formella skäl har jag inte ansett det nödvändigt att under våren pröva frågan om ytterligare medel till projektet. Det är dock min avsikt att pröva detta och andra anspråk på ytterligare medel till infrastruktursatsningar i samband med höstens budgetarbete.

Herr talman! Jag hade räknat med att Elvy Söderström skulle dra upp debatten från i mars. Det hela hänger faktiskt ihop. Låt mig börja med att tala litet grand om den nya Vedabron. Projekteringen av den nya bro och vägförbindelsen har genomförts. Nu pågår processen med att fastställa en vägarbetsplan. Den är för närvarande utställd till den 15 maj. Arbetsplanen beräknas bli fastställd i slutet av juli eller i början av augusti. Då kan vi räkna med överklaganden av arbetsplanen. Som Elvy Söderström vet finns en stark miljöopinion mot detta projekt. Det kommer att ta 2--3 månader att behandla dem innan beslut kan fattas. De formella förutsättningarna för att starta arbetet kan alltså föreligga någonstans vid årsskiftet 1992/93, om inte en prövning enligt naturresurslagen skall göras. Nu har ju Elvy Söderström och många andra, inte minst från mitt parti, Elvy Söderströms parti och andra, hävdat att den här typen av projekt bör prövas enligt naturresurslagen. Om det skall genomföras, kommer även det att ta en viss tid. Man kan räkna med bortemot ett halvår. Det är därför som vi tyckte att det var meningslöst att ha pengarna reserverade till detta projekt under denna långa tid. Därför togs resurserna för projekt som kunde komma i gång omedelbart. Jag kan inte svara Elvy Söderström exakt hur de är fördelade, men de skapar i dag sysselsättning över hela landet. Jag tror att Elvy Söderström, om hon tänker efter, håller med om att det är en klokare politik än att hålla fast vid en finansiering för just det här projektet, som inte kan komma i gång förrän efter en så pass lång tid.

Herr talman! Som jag sade i mitt svar är detta någonting som kommer att prövas i det vanliga budgetarbetet.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat Bo Lundgren om han ämnar att på samma sätt som tidigare skett ställa medel till luftfartsverkets förfogande, så att verket kompenseras för den bonusrabatt i avgifterna vid charterresor från Sturup som infördes år 1991 för att kompensera för det danska beslutet om en sänkning av charterskatten. Arbetet är så fördelat i regeringen att det är jag som skall svara på denna fråga. Som frågeställaren konstaterar innebar det danska folketingets beslut att ersätta charterskatten, som dittills varit likformig i de skandinaviska länderna, med en ny lägre passageraravgift, att Sturup hamnade i en försämrad konkurrenssituation vad gäller charterarrangörernas val av flygplats. Sturup till i nivå med avgiften vid Kastrup får anses vara ett kommersiellt beslut av verket, som också har väsentligt större möjligheter till sådant agerande i dag än vid det tidigare tillfälle för 13 år sedan som Margitta Edgren refererar till i frågan. Någon kompenation för åtgärden via statsbudgeten är därför nu inte aktuell. Jag har av skatteministern erfarit att frågan om charterskatten för närvarande bereds i finansdepartementet.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart så att några åtgärder nu via statsbudgeten inte är aktuella. Men skatteministern bereder frågan om charterskatten i finansdepartementet. Bakgrunden till detta är att charterskatten faktiskt är ett problem i dag inom hela EG-området. Det är inte bara situationen för Sturup som motiverar en översyn. Vi kan bara tänka oss, när vi får en fast förbindelse över Öresund med tågförbindelse direkt till Kastrup, hur detta påverkas. Det finns alltså all anledning att se över frågorna. Jag kan inte ge besked om vilken tidsplan inom finansdepartementet har för arbetet.
Herr talman! Min andra fråga, om skatteutskottets uttalande gäller, vill jag gärna ha ett svar på. Konkurrensen mellan Sturup och Kastrup är för svenskt vidkommande den absolut avgörande frågan, eftersom sydsvenskar för sina charterresor, faktiskt 225 000 resenärer, kan välja vilken avgång de skall ha. Researrangörerna siktar redan nu mycket tydligt in sig på detta och annonserar i sydsvenska tidningar med kampanjer som riktar sig direkt mot Sturup och den svenska skatten. Som sagt gärna ett svar på frågan om skatteutskottets uttalande från 1978. Jag tycker att det skulle vara bra att få ett klargörande.

Herr talman! Om det är bra på lång sikt vet jag inte. Jag kan bara konstatera att med anledning av de förhållanden som Margitta Edgren poängterar i sin fråga har finansdepartementet meddelat att man skall se över detta. Jag tycker att det är ett bra svar på frågan. Jag tror att den översynen kommer att leda fram till någonting som långsiktigt är bra, inte bara för Sturup utan för hela den svenska luftfartsverksamheten.

Herr talman! Sten Andersson har frågat mig om jag är beredd att se över reglerna om förande av bil med släpvagn. Att föra personbil eller lätt lastbil med tillkopplat släpfordon kräver endast körkortsbehörigheten B är att anse som lätt. I annat fall krävs även behörigheten E. Bestämmelsen har sin grund i 1968 års Wienkonvention rörande vägtrafik och kan beträffande släpfordon med en totalvikt över 750 kg anses språkligt svårtillgänglig. Under p. 2 i definitionen sägs nämligen att ett sådant släpfordon är att anse som lätt under förutsättning att ett visst viktförhållande råder mellan drag och släpfordon och att den sammanlagda totalvikten inte överstiger 3,5 ton. Denna specialreglering tillkom främst för att så långt som möjligt tillåta framförandet av personbil och husvagn med enbart körkort med behörigheten B. Fordonets registreringsbevis innehåller uppgift härom liksom om den högsta tillåtna släpvagnsvikt som får framföras med stöd av B-körkort. Det är riktigt att det funnits förslag om ändring av definitionen av lätt släpfordon. Med hänsyn främst till att definitionen är konventionsbunden har någon ändring inte genomförts. Som kommentar till det speciella fall Sten Andersson tar upp i sin fråga får jag ange att övervakningssvårigheter uppstår om man i stället för att utgå från den fastställda totalvikten skall beakta bruttovikten vid det speciella körtillfället.

Herr talman! Jag noterar att statsrådet åtminstone i någon mån håller med om den kritik jag har framfört, och med det tackar jag för svaret.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att verka för att det redan år Då det gäller reglerna om 18 tons boggitryck innebär EES-avtalet att Sverige måste tillåta fordon i internationell trafik med 18 eller i vissa fall 19 tons boggitryck från den 1 januari 1993. Det är därvid mycket som talar för att även fordon i inrikestrafik skall omfattas av samma regler för att inte konkurrensen skall snedvridas till nackdel för de svenska fordonen. Vad sedan angår en höjning av totalvikten, eller rättare sagt bruttovikten, till 60 ton är den planerad att genomföras år 1995. En tidigareläggning av denna åtgärd bör med hänsyn till det ökade vägslitaget inte genomföras förrän det pågående särskilda investeringsprogrammet för upprustning av vägar i huvudsak är genomfört.

Herr talman! 1987 beslutade riksdagen om ett tioårigt särskilt investeringsprogram för vägnätet. I detta låg då i huvudsak en förstärkning av broarna. En höjning av totalvikten till 60 ton ligger delvis utanför det programmet, men en sådan höjning kommer också att medföra ett högre vägslitage, som jag sade, och det ryms då inte inom programmet. Men om medel för det ökade vägslitaget kan anskaffas tidigare är det naturligtvis också möjligt att höja bruttovikten till 60 ton. Men om detta vet varken Sten Andersson i Malmö eller jag någonting i dagsläget. När det gäller vägverkets ambitioner att släppa fram en höjning på sina håll där det är färdigt tror jag att dialogen med verket får gå vidare. Är det klappat och klart och man har en vägbana och broar som klarar en högre belastning än den som i dag är tillåten talar allting för att en höjning bör släppas fram, om det inte finns länkar i tillflödet till de sträckorna som skulle skadas av en sådan åtgärd.

Herr talman! Sten Söderberg har frågat mig om jag avser att rätta till lagstiftningen för att nå större trafiksäkerhet när det gäller övningskörning inom gymnasieskolans körkortsutbildning. Bakgrunden till frågan är att tunga fordon i vissa fall får framföras utan att någon lärare medföljer i bilen. Enligt 75 § körkortsförordningen behöver den som har uppsikt över övningskörning i gymnasieskolan i vissa fall inte medfölja i bilen. Det gäller efter första ledet i utbildningen. Vad som avses med detta första led ankommer det på skolverket att föreskriva om eller gymnasieskolan att tillämpa i det enskilda fallet. Jag utgår härvid från att ingen elev får köra utanför körgård utan att tillräcklig kompetens har uppnåtts. I detta sammanhang vill jag understryka att det är trafiklärarens skyldighet att ha uppsikt över övningskörningen -- detta oavsett om läraren medföljer i fordonet eller inte. Sten Söderberg frågar även hur det är möjligt att samma regler gäller för AMU som för gymnasieskolan. Skälet till detta är att dåvarande regeringen genom ett beslut våren 1973 likställde Dessa avser endast yrkesförarutbildning som bedrivs på uppdrag av arbetsmarknadsverket och inte s.k. uppdragsutbildning till företag och andra. Som jag ser det är nuvarande lagstiftning tillräcklig för att uppnå en god säkerhetsnivå när det gäller övningskörning inom gymnasieskolans körkortsutbildning. Jag vill dock erinra om att regeringen avser att snart förelägga riksdagen förslag om riktlinjer för det framtida trafiksäkerhetsarbetet.

Herr talman! Som jag sade i mitt svar, är det trafiklärarens skyldighet att ha uppsikt över övningskörningen. Ingen elev får köra utanför körgård utan att tillräcklig kompetens har uppnåtts. Jag tror att det är en situation som vi inte kan utreda här och nu, Sten Söderberg och jag, men låt mig ändå säga att eventuella negativa erfarenheter av gällande ordning kommer att beaktas i det arbete med den nya trafiksäkerhetslagen som skall föreläggas riksdagen inom en ganska snar framtid.
Herr talman! Jag vill då skicka med några saker på vägen. Olyckor har skett. Det är svårt för mig att få reda på i vilken omfattning, då man inte vill lämna några uppgifter. Om vi kan få reda på det kan säkerheten ökas. Personskador ingår i vår information. Vad vet kommunikationsministern och departementet om den frågan? När det gäller elevsituationen, har lärare i gymnasieskolan, enligt 81 § körkortsförordningen, inget ansvar för olyckor som inträffar. Hur är det med försäkringsfrågor? Varför går läraren fri? Är fordonen rätt försäkrade? Om eleven bryter mot lag, gör sig skyldig till vårdslöshet eller är vållande till annans död -- vad händer i de sammanhangen?

Herr talman! Bengt Hurtig har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att postverket uppfyller sina krav på regionalt och socialt ansvar. En arbetsgrupp, Nät 92, med representanter för bl.a. postverket och riksdagen, har utrett den fortsatta dimensioneringen av postverkets kontorsnät som en följd av det kraftigt minskande antalet transaktioner på kontoren. Förslaget innebär att postverket behåller sitt rikstäckande servicenät med uppemot 2 000 serviceställen, i vissa fall i annan form, utöver de 2 700 lantbrevbärarlinjerna. Således kommer allmänheten även fortsättningsvis att ha tillgång till postservice. Möjligheterna att utföra postärenden i banklokal och bankärenden i butiksentreprenader är föremål för utredning inom finansdepartementet. Vad beträffar servicenivån i Norrbotten finns det inga planer på att försämra villkoren för människor bosatta i dessa delar av landet. I årets budgetproposition preciseras riksdagens uppdrag till postverket. I propositionen framgår att alla skall ha tillgång till daglig postutdelning och betalningsservice i normalfallet fem dagar i veckan. Vidare framgår av uppdraget att servicen skall vara rikstäckande och att brev, paket och betalningar skall kunna nå alla, oavsett bostadsort. Postverket uppfyller således sitt regionala och sociala ansvar, som det har preciserats av riksdg och regering.

Fru talman! Under mina 23 riksdagsår har jag sett på KU med respekt och vördnad. Jag har känt till KU:s viktiga uppgifter enligt grundlagen. Men det är först inifrån, som jag nu har mött det hårda granskningsarbetet och det noggranna arbetet. Konstitutionsutskottets granskning är allvarlig och seriös, och jag har som ny ordförande i KU mött ett utskott, vars ledamöter anstränger sig för att på ett ansvarsfullt och korrekt sätt fullgöra den enligt grundlagen tilldelade granskningsuppgiften. Jag kände ett behov av att få säga detta. Jag vill, fru talman, inleda årets granskningsdebatt med att till riksdagens protokoll uttrycka ett tack från konstitutionsutskottet till kanslichef Robert Söderblom som, efter 21 år varav 9 år som kanslichef, med detta riksmötes utgång slutar sin tjänst i KU. Hans stora kunnande och kompetens har under åren betytt mycket för konstitutionsutskottet. Jag vill också notera en glädje och tillfredsställelse över att två av KU:s tidigare ledamöter finns på plats i kammaren. Nu är det måhända slut på vänligheterna. KU:s granskning av regeringen och dess ledamöter är konstitutionell -- inte politisk. Den politiska granskningen sker först och främst i de allmänna valen. Från riksdagens sida sker den politiska granskningen genom behandlingen av regeringens förslag och genom interpellations och frågeinstituten. Där får riksdagens ledamöter klara ut sina mellanhavanden i olika ämnen med statsråden. Och inte att förglömma: en viktig del av den politiska granskningen svarar massmedia för. I en demokrati som vår är medias granskning av den politiska verksamheten och av politikernas göranden och låtanden en viktig del av den demokratiska processen. KU:s konstitutionella granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning är en annan viktig del. Svenska folket har en stark känsla för rättssäkerhet, en stark känsla för att allt skall gå rätt till. Den granskningsverksamhet som jag här har talat om skall ses som en demokratisk tillgång värd respekt. När KU startade en granskning av statsrådens aktieinnehav följde en principiell, intressant debatt. Själva ärendet står inte denna gång på saklistan, men med hänsyn till ärendets aktualitet och principiella natur vill jag ändå ta upp frågan i dag. Några tidningar tappade fullkomligt besinningen, när KU ordnade utfrågningar i ärendet som gällde statsministern och näringsministern. Man glömde helt bort KU:s skyldighet att på riksdagens vägnar granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Någon tidning betraktade granskningen som en politisk träta, en annan som en politisk skådeprocess mot kapitalisterna i regeringen Bildt. En tredje tidning betygsatte KU-utfrågningarna som trams. Statsministern försökte i sin trängda situation att blanda bort korten, när han sade att ''det är bättre att statsråden har sitt sparkapital i svenskt näringsliv än i banker och statsskuldsväxlar''. Den opolitiska juristkonsulten Reidunn Laurén skrev till mångas häpnad i en morgontidning att det förhållandet att en näringsminister äger aktier i svenska företag får anses visa att han eller hon demonstrerar sin tilltro till näringslivet. ''det är jättebra att vi har en näringsminister, som är engagerad i svenskt näringsliv''. Men det är ju inte detta frågan gäller! Granskningsärendet handlar inte om det. Deras kommentarer visar att de inget har förstått eller helt enkelt att de inte vill förstå. Frågan gäller ju svenska folkets förtroende för att våra mest framträdande beslutsfattare fattar sina beslut utan varje hänsyn till privatekonomiska intressen. Frågan är om just näringsministerns stora aktieinnehav rubbar svenska folkets förtroende för honom! Det är ju inte särskilt anmärkningsvärt om det föds misstankar om jäv, när näringsministern så gott som dagligen -- formellt som informellt -- fattar beslut i frågor som rör företag som han är aktieägare i. Det är en principiellt viktig fråga, därför att trovärdigheten riskerar att bli nedsatt. Detta är farligt för politikens anseende och för folks förtroende för de politiska beslutsfattarna. Men majoriteten av tidningar anser att KU:s pågående granskning av näringsministerns aktieinnehav är högst befogad. Man talar om att hans stora aktieinnehav inte är helt okomplicerat. Man anser att näringsministerns deltagande i beslut som rör företag där han själv har stora aktieposter inte är helt lämpligt. Ingen har beskyllt näringsministern för att medvetet fatta beslut som skulle gynna företag där han har stora aktieposter och därmed honom själv. har inte misstänkliggjort näringsministern. Vi granskar hans aktieinnehav utifrån konstitutionella utgångspunkter. Att KU gör sådana granskningar är för övrigt inget nytt. Det skedde 1979, 1981 och 1984. Vid 1984 års granskning uttalade ett enigt utskott att utskottet hade för avsikt att även fortsättningsvis uppmärksamt följa regeringspraxis i dessa frågor. Jag tar upp dessa frågor därför att detta tillhör en av de viktigaste punkterna i KU:s granskningsverksamhet. Redan misstanken om jäv är skadlig för landet, för riksdag och regering och för politikens anseende. Politik är ju först och främst en fråga om förtroende. Det är med näringsministern och övriga statsråd som med Caesars hustru. De får inte ens misstänkas. Därför är det ingen liten eller ointressant fråga som KU kommer att arbeta med i fortsättningen. Jävsrisken får aldrig bagatelliseras. Det är en styrka för den svenska demokratin att vi ser ytterst allvarligt på frågor om jäv och på frågor om mutbrott och andra ting, som skadar förtroendet för dem som utövar politisk makt, som väljarna har anförtrott dem. Jag tycker faktiskt att statsministern hittills har tagit för lätt på frågan om statsrådens aktieinnehav. Vid utfrågningen i KU tyckte jag närmast att statsministern raljerade med problemet när han sade: ''Det är en fråga om att försöka vara heligare än de heliga.'' Den kommentaren tycker jag i detta sammanhang visar på brist på förståelse för problemet, ja kommentaren är närmast arrogant. Fru talman! Jag måste också få tillägga att statsministern tyvärr återföll till den partipolitiska angreppsarsenalen, när han i radioekot från London kommenterade KU:s granskningsbetänkande. Där anger ett enigt KU vad ett statsråd bör iaktta när det gäller uttalanden som rör myndighetsutövning eller myndigheternas tillämpning av lag. KU höjer här ett kraftfullt varnande finger: Utskottet förutsätter nämligen att statsråd framdeles ålägger sig särskilt stor återhållsamhet i samband med sådana uttalanden. På detta viktiga principiella KU-uttalande ansåg sig statsministern ha rätt att sätta betyg efter sin egen partipolitiska måttstock. Jag vill gärna få säga följande: Tänk om Carl Bildt hade haft styrkan att leva upp till de krav som vi har rätt att ställa på en statsminister och i stället från London sagt att nu skall vi i regeringskansliet studera vad KU har skrivit och i fortsättningen försöka respektera eller leva upp till vad KU säger. Men det sade han inte; i stället angrep han KU för att ägna sig åt socialdemokratiskt missnöje. Statsministern får inse att regeringen är underordnad riksdagen och inte tvärtom. både socialdemokratiska och borgerliga -- är inte slutförd utan kommer att fortsätta i höst. Det blir säkerligen nya utfrågningar. Reglerna och kraven på statsråden i t.ex. USA och Storbritannien skall vi försöka belysa. Vare sig vi kommer att konstatera att jäv förelegat eller inte bör frågan resas om grundlagen har nog tydliga anvisningar när det gäller jäv för statsråd. I en kommande större grundlagsöversyn bör den frågan finnas med. En redovisning över KU:s ställningstaganden kommer i ett senare betänkande, kanske redan i höst. KU överväger frågan om ett eller två årliga betänkanden. KU återkommer till denna fråga. Fru talman! Det är min förhoppning att det, under den tid som det kommer att ta KU att fortsätta granskningen av jävsfrågorna, kommer att föras en principiell debatt om frågor som hör till detta ärende. Det är KU:s skyldighet enligt 12:1 regeringsformen att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Ärendena skiftar. En del utgörs av viktiga men mindre glamorösa frågor, t.ex. normgivning, internationella överenskommelser och hur regeringen har behandlat riksdagsskrivelser. Men det är viktigt att varje regering känner att den har riksdagens och konstitutionsutskottets ögon på sig också på dessa områden. Beträffande antalet granskningsärenden vore det, som jag ser det, en fördel för hela granskningsverksamheten om småärenden inte hamnade på KU:s bord. KU är inte rätt forum för granskningsanmälningar med partiegoistiska syften. Sådana frågor kan med fördel klaras av i interpellationsdebatter och frågestunder. Det är viktigt för riksdagen, för vår konstitution och för vår demokrati att KU är ett starkt utskott med stor integritet. KU blir starkare om utskottet slipper att granska ärenden där utskottet -- innan en granskning sätts i gång -- efter en tjänstemannaföredragning kan se att det inte föreligger någon överträdelse av konstitutionen eller något annat skäl för utskottet att göra ett uttalande eller påpekande av allmän karaktär. Ett granskningsärende bör också kunna läggas ned om det inte finns ett konstitutionellt värde i det. Jag tycker att utskottets ledamöter från alla partier har visat en god disciplin i detta avseende. Vissa ärenden har vi varit eniga om att snabbt slutföra, sedan tjänstemannaföredragningar visat att det inte finns något skäl att framföra någon konstitutionellt grundad kritik. I flertalet granskningsärenden är vi dessutom överens om skrivningarna, och det gäller ärenden som berör statsråd i båda regeringarna som vi har granskat. Utskottet är som sagt enigt i flertalet granskningsärenden. Till betänkandet har fem reservationer fogats, tre från Socialdemokraterna och en från vartdera Folkpartiet liberalerna och Ny demokrati, ett särskilt yttrande från Centern och en meningsyttring i nio olika delar från Fru talman! Jag yrkar på godkännande av utskottets anmälan med undantag av de tre delar där Socialdemokraterna har reservationer. I dessa delar yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3 och 5.

Fru talman! Jag ber först att få instämma i utskottsordförandens tack till utskottets sekretariat för arbetet med detta granskningsbetänkande och för dess kompetenta och energiska arbete i övrigt. Jag instämmer naturligtvis särskilt i tacket till den avgående kanslichefen Robert Söderblom, som jag har haft anledning att samarbeta med under många år. Det har alltid varit angenämt och trevligt. Det har samtidigt var mycket givande ur saklig synpunkt, inte minst beroende på den stora erfarenhet och den stora kunnighet som Robert Söderblom har visat under sin tid i konstitutionsutskottet. Konstitutionsutskottets granskningsverksamhet har under de senaste årtiondena svällt betydligt jämfört med vad som var vanligt i gamla dagar. Verksamheten har också blivit uppmärksammad på ett helt annat sätt än tidigare. Det visar, brukar jag säga, att det finns en plats för denna typ av granskning i vårt parlamentariska system och att konstitutionsutskottets granskning har en viktig roll att fylla. I årets granskningsbetänkande kan vi också se att det är en lång rad frågor av mycket olika karaktär som utskottet har tittat närmare på. Man kan, tycker jag, påpeka att det i utskottets betänkanden och i de bilagor som publiceras finns material öppet för allmänheten och massmedia, material som annars inte skulle finnas att tillgå. Konstitutionsutskottet fyller således också en viktig roll när det gäller att ta fram underlag för den allmänna debatten och den allmänna opinionsbildningen i viktiga politiska frågor. Ordföranden sade i sitt inlägg att granskningen inte är politisk. Det är väl riktigt så långt att huvudsyftet inte är att åstadkomma politisk träta. Huvudsyftet är inte att kritisera innehållet och innebörden i politiska beslut, utan det är handläggningen av ärendena som är föremål för utskottets granskning. Samtidigt brukar jag påpeka att just den omständigheten att konstitutionsutskottet är ett politiskt organ är en särskild fördel ur granskningssynpunkt. Utskottets granskning rör sig i gränslandet mellan juridik och politik. Det tycker jag inte att det finns någon anledning att dölja. Det är detta som enligt min mening ger utskottet dess unika karaktär. Det är också detta som gör att t.ex. en författningsdomstol aldrig skulle kunna fullgöra de uppgifter som konstitutionsutskottet har. Många av de frågor som konstitutionsutskottet tar upp till noggrann granskning skulle inte kunna aktualiseras i en författningsdomstol. Jag blev något överraskad över delar av ordförandens inlägg. Han underströk inledningsvis mycket kraftfullt att KU:s granskning inte är politisk. Sedan höll utskottets värderade ordförande ett anförande som i långa stycken var ett slags politisk pamflett, dessutom i ett ärende, fru talman, som inte inryms i konstitutionsutskottets granskningsbetänkande till årets riksmöte. Det tycker jag är litet förvånande. Vi har visserligen ägnat statsrådens aktieinnehav en betydade uppmärksamhet. Vi har fått fram en hel del material och haft en del utfrågningar. Men vi har i utskottet enhälligt beslutat att skjuta på frågan i dess helhet till nästa granskningsomgång. Vi kan sätta i gång med den redan under hösten. För den skull vill jag för min del inte uttala några direkta omdömen om regeringens status på det här området mer än att jag helt allmänt vill säga att det sjävfallet måste vara så att även statsråd får inneha förmögenhet. Vad som kan vara intressant är naturligtvis om statsråd i konkreta beslutslägen kan hamna i situationer som gör att man kan ifrågasätta jäv. Men detta är, fru talman, en fråga som vi får anledning att återkomma till. Jag vill understryka än en gång att det material som ordföranden hade som underlag för det inlägg han nyss hade inte finns med i årets granskningsbetänkande, inte heller dokumenterat i de utfrågningar som ordföranden refererade till. Vad gäller granskningsbetänkandet som helhet kan man säga att enigheten i utskottet är stor. Där vill jag gärna ge utskottets ordförande en eloge. Han har medvetet arbetat på att koncentrera granskningen till väsentligheter och också medverkat till att vi har blivit eniga i en rad av de frågor som vi granskat. Det tycker jag är positivt. Det är naturligtvis viktigt för utskottets verksamhet men också för utskottets anseende att vi i principiellt viktiga frågor kan komma fram till en enhetlig bedömning. Även om det inte framförs några allvarliga anmärkningar mot vare sig den förra eller den nuvarande regeringen -- det är egentligen två regeringar som vi granskar -- innebär det inte, som jag redan belyst, att utskottets granskning är meningslös eller överflödig. Jag brukar för min del alltid framhålla den preventiva effekt som utskottets granskningsverksamhet har. Jag vet från många vittnesbörd att den har det. Man är i kanslihuset, naturligtvis på statsrådsnivå men också på tjänstemannanivå, medveten om att konstitutionsutskottet håller ett vakande öga över hur saker och ting handläggs och att det som man försöker gömma i snö kommer upp i tö, när KU sätter blåslampan på frågorna. Här är det en traditionell genomgång av många frågor. Vi ser på hur regeringar kommer till, hur regeringsformen fungerar ur den aspekten. Där tycker jag mig med viss tillfredsställelse kunna konstatera att även det senaste regeringsskiftet helt och hållet gick enligt de premisser som grundlagen uppställer. Det har alltså inte varit några onödiga eller för landet skadliga fördröjningar i arbetet med att få till stånd en ny regering. Grundlagen har blivit kritiserad på den punkten just när det gäller hur regeringar skall komma till. Vi har alltså kunnat gång på gång -- nu har vi ju erfarenhet av ganska många regeringsskiften -- konstatera att grundlagens bestämmelser har fungerat tillfredsställande vad gäller att skaffa landet en regering. Granskningen har till syfte att undersöka om och helst bestyrka att regeringen handlar enligt det regelsystem som finns, men det finns en vidare ram för granskningen. Det framgår direkt av bestämmelsen i grundlagen. Utskottet kan också ta upp till granskning och diskutera lämpligheten av det sätt på vilket regeringen beter sig, alltså lämpligheten ur administrativ synpunkt. Vidare är en viktig uppgift att se till att regeringen beter sig gentemot riksdagen så som den bör gentemot landets första statsmakt, som ju är riksdagen. Här har vi traditionellt sett på t.ex. propositionsavlämnanden, där det ofta finns anledning till anmärkningar. Propositionsavlämnanden har en tendens att klumpas samman, så att riksdagen under vissa perioder blir väldigt jäktad. Det är naturligtvis inte bra med tanke på den sakliga behandlingen av frågorna. En annan sak som vi har uppmärksammat flera år och som kommer upp även i årets betänkande är det faktum att statsråd ibland har benägenhet att gå ut till allmänheten och tala om vad man föreslår riksdagen, innan riksdagen har fått regeringens förslag på sitt bord. Så bör det inte gå till, det säger vi även i årets betänkande. Vi som sitter i riksdagen vet vilka bekymmer det åstadkommer för oss när regeringen håller presskonferens kanske 14 dagar innan en proposition är framlagd. Vi blir uppringda av allmänheten, får brev osv. Vi skall på möten och konferenser förklara vad regeringens förslag innebär, trots att vi inte fått det i våra händer. Där bör alltså alla regeringar, även den nu sittande, skärpa sig och se till att riksdagen alltid kommer i första hand. Sedan är det vissa frågor som har väckt särskild uppmärksamhet. Jag tänker inte ta upp igen detta med statsrådens aktieinnehav, eftersom jag inte anser att frågan är aktuell i dagens debatt.

Det är flera ärenden av den karaktären som vi sett närmare på i årets granskning.

Men det har gjorts uttalanden som, om man hårdrar dem, skulle kunna uppfattas som ett försök till direktiv till underordnade myndigheter. Det är inte första gången sådant händer. Ibland försöker riksdagsledamöter att här i kammaren provocera statsråd till att ta ställning i konkreta ärenden, som avgörs av myndigheter. Alla kloka statsråd avvärjer naturligtvis sådana försök och förklarar att de inte får uttala sig i frågan. Men det har skett ett och annat övertramp. Man kan naturligtvis ifrågasätta principen som sådan, dvs. att statsråd inte får ge direkta konkreta direktiv till myndigheter rörande deras handlande. Vi har diskuterat den frågan i olika sammanhang, bl.a. när vi för några år sedan behandlade relationerna mellan regeringen och förvaltningsmyndigheterna. Slutresultatet av våra överläggningar när det gäller dessa frågor har blivit att det traditionella svenska systemet skall behållas, dvs. med regeringen som ett politiskt statsorgan och myndigheterna som självständigt handlande under eget ansvar. Det är viktigt att man håller på den principen, som har fungerat bra i vårt land. Den bringar klarhet i hur ansvarsförhållandena skall vara reglerade. Med anledning av dessa fyra fall vill vi understryka vikten av att statsråd visar återhållsamhet i samband med uttalanden som tangerar 11 kap. 7 § i regeringsformen. Utskottet uttalar alltså inte någon anmärkning mot de aktuella statsråden, men med anledning av vår granskning vill vi understryka vikten av att man har systemets principiella grunder klara för sig i alla lägen. I samband med denna granskning har det uppkommit en viss diskussion om vad statsråd får göra och inte göra. Det är viktigt att understryka det som står i utskottets betänkande, att KU inte har någon som helst lust att lägga band på statsrådens möjligheter att delta i den allmänna debatten. Tvärtom, statsråden skall självfallet delta i den. Därvidlag har de mycket stor frihet under i första hand politiskt ansvar. Det är inte det som saken gäller. Det har t.ex. i Dagens Nyheter förekommit litet konstiga inlägg när det gäller en artikel som publicerades av statsrådet Laurén, där man ville förmena konstitutionsutskottet att ta upp inlägg av den här arten till granskning. Det har konstitutionsutskottet naturligtvis full frihet att göra. Reaktionen på detta har varit litet överraskande, då statsråd har sagt att man skall akta sig väldigt noga för att fortsättningsvis delta i den allmänna debatten. Detta är icke konstitutionsutskottets syfte.

Fru talman! Med detta vill jag yrka att konstitutionsutskottets betänkande som helhet läggs till handlingarna med instämmande i vad utskottet har anfört.
Fru talman! Tredje vice talman och till lika utskottets vice ordförande var, om än lågmält, litet överraskad över att jag tog upp den pågående granskningen av statsrådens aktieinnehav, eftersom ärendet inte är slutbehandlat i KU. Jag är möjligen något förvånad över den reaktionen från tredje vice talman. Jag tycker att det närmast var självklart att jag skulle ta upp den frågan med hänsyn till ärendets omfattning och natur. Granskningen föranledde en principiellt viktig debatt, som jag anser att konstitutionsutskottets ordförande bör delta i. Jag har blivit uppmanad att skriva artiklar, men jag har ansett det vara lämpligt och det mest korrekta att vänta med att göra detta inlägg i granskningsdebatten, så att företrädarna för de andra partierna i KU skulle kunna bemöta mig direkt i debatten. Som vi för övrigt allihop vet är det inte så lätt att få in genmälen i tidningarna. Därför tyckte jag att riksdagens talarstol var lämplig. Den kan man som riksdagsledamot alltid utnyttja. Som talman arbetade jag aktivt för att så mycket som möjligt av den levande debatten skulle äga rum i riksdagen. Jag försökte få statsråd och partiledare att inse att riksdagens talarstol är ett bra forum för en debatt i aktuella politiska frågor. Jag är naturligtvis medveten om att detta ärende inte är slutbehandlat, vilket jag också sade. Fortsättning följer av ärendet. Men det hindrar ändå inte ett tankeutbyte. Debatten är ju livsnerven för oss i en demokrati. Som kanske tredje vice talman uppmärksammade avslutade jag med att säga att jag hoppas att det under tiden granskningen fortskrider kommer att föras en principiell debatt ur olika infallsvinklar, inte minst mot bakgrund av de viktiga grundlagsfrågor som berörs när det gäller detta ärende. Det fanns alltså inga dolda, skumma avsikter med mitt inlägg mer än att jag tyckte att det var självklart att jag som ordförande i KU gjorde detta inlägg just här i kammaren. Det hindrar inte från att jag i sommar nog kommer att skriva en och en annan artikel i detta ämne.
Fru talman! Utskottets ärade ordförande sade att det är viktigt att utnyttja riksdagens talarstol för inlägg i politiska frågor. Jag instämmer i det. Som jag uppfattade det var ordförandens inlägg egentligen inte ett inlägg i dagens granskningsdebatt, utan ett inlägg i en politisk fråga. Det förvånar mig, måste jag säga. Vi har inte underlag i årets granskningsbetänkande för en diskussion i just den frågan. Den finns inte med. För den sakens skull är det litet konstigt att frågan om statsrådens aktieinnehav blir ett slags huvudfråga i ordförandens första inlägg i den här granskningsdebatten. Det finns flera andra frågor aktualiserade i KU. Det är nya granskningsuppgifter som riksdagens ledamöter vill att vi skall ta oss an. Jag tycker att det vore mycket märkligt om vi började att här diskutera frågor från granskningssynpunkt, vilka ännu inte är slutbehandlade i konstitutionsutskottet. Om vi beter oss så, blir det ju fråga om en ren politisk debatt, som ordföranden inledningsvis sade sig vilja undvika.
Fru talman! För att vara vänlig mot tredje vice talman vill jag säga att jag åberopade hans egen filosofi som han gav uttryck för i sitt första inlägg, dvs. att utskottets debatt och granskning måhända rör sig i gränslandet mellan politik och juridik. Se mitt inlägg med utgångspunkt från detta gränsland! Det är viktigt att vi i granskningsdebatten är så aktuella som möjligt, att vi också deltar i den politiska debatten. Ett problem med riksdagens debatter är att de inte är tillräckligt aktuella. Jag har kanske medverkat till att göra den här debatten litet mera aktuell än vi brukar göra när det gäller granskningsbetänkandena.
Fru talman! Det är naturligtvis ingenting som hindrar att frågan om aktieinnehav kommer upp till debatt i riksdagen. Om jag inte missminner mig har den redan varit uppe till diskussion i samband med interpellationer och enkla frågor. Vad jag vänder mig emot är att frågan nu tas upp som en granskningsfråga, eftersom vi ännu inte har slutbehandlat ärendet. Jag tror inte att det är efterföljansvärt att på det sättet vitalisera riksdagens debatter.

Fru talman! Också jag vill inleda med att rikta ett tack till KU:s kansli med tanke på allt arbete som där har utförts. Alldeles speciellt tänker jag naturligtvis på Robert Söderblom, som ju kommer att avgå som kanslichef. Han har lett det här arbetet på ett alldeles eminent sätt. Inledningsvis konstaterar jag också att jag nu liksom återvänder till fadershuset. När jag 1982 började min verksamhet här i riksdagen var det framför allt vissa ärenden på KU-sidan som jag hade att arbeta med. Sedan dess har jag haft andra arbetsuppgifter i andra utskott. Men nu, som sagt, får jag återigen medverka i en dechargedebatt. Vidare konstaterar jag att det nog är mycket som har förändrats under de här inte alltför många åren. Det är kanske mindre dramatik i dag, mindre av strålkastarljus över KU och dess granskning vid ett sådant här tillfälle. Man har vant sig vid de offentliga förhör som vi har haft alltsedan 1988. Affärerna lyser -- tack och lov, skall man kanske säga -- med sin frånvaro. Det handlar mera om att ett vardagligt granskningsarbete har ägt rum. Det är nya aktörer. Från de fyras gäng i det gamla konstitutionsutskottet -- dvs. Olle Svensson, Fiskesjö -- är det nu bara en kvar som deltar i granskningsarbetet, nämligen tredje vice talmannen Bertil Fiskesjö. Naturligtvis är det också andra goda debattörer och politiska motståndare som har funnits med ganska länge och som också kommer att framträda här i dag. Det finns en nyordning i konstitutionsutskottet i och med att ordföranden inte längre hämtas från majoriteten. Tvärtom är det klart utsagt att ordföranden skall hämtas från oppositionen. Här har Thage G. Peterson trätt in, och han utövar sitt ordförandeskap med elegans. Dessutom tror jag att han har förskaffat konstitutionsutskottet åtskilligt i form av en ny respekt. Konstitutionsutskottets roll som övervakare av författningen har framhävts av ordföranden. Bertil Fiskesjö har understrukit att konstitutionsutskottet har uppgifter som en författningsdomstol i och för sig knappast skulle kunna hylla. Det är angeläget för oss alla att konstitutionsutskottet bemöts med respekt och att utskottets värdighet kan upprätthållas. Det är angeläget att man inte onödigtvis ägnar sig åt politisk pajkastning. Men utskottet har inte bara i uppgift att granska statsrådens agerande, utan det skall också naturligtvis se på administrativ praxis. Det är självfallet inte så som många har trott, nämligen att utskottets främsta uppgift i granskningsfrågorna är att till varje pris ''sätta åt'' ett statsråd -- att få någon, som det heter, prickad. Inte heller handlar det om att kanske av partipolitiska skäl sluta upp i olika sammanhang. Tvärtom gäller det att med kraft reagera när konstitutionella övertramp begås, vilket lyckligtvis hör till undantagen. Dessutom gäller det att arbeta i preventivt syfte, som just tredje vice talmannen mycket gärna och ofta vill understryka. Vi har sett en del exempel på det. Vi har valt att titta t.ex. på beslutsformerna när det gäller medlen ur allmänna arvsfonden, ärenden som handlagts av statsråden Lönnqvist och Wallström. Men det är inte personerna och deras agerande som utskottet har reagerat mot. Kanske har man ansett det vara mindre lämpligt att delegera till ett statsråd just rätten att dela ut medel i olika sammanhang -- med tanke just på regeringens kollektiva ansvar. Från ungefär likartade utgångspunkter har vi granskat fyra uttalanden som gjorts av fyra olika statsråd.Det gäller socialdemokraterna Ulf Lönnqvist och Ingela Thalén. Men också Carl Bildt och Reidunn Laurén har nämnts i det sammanhanget. Bertil Fiskesjö har redogjort för bakgrunden. Jag behöver därför inte närmare gå in på den. Bara som ett exempel på hur utskottet kan agera och höja ett varnande finger vill jag erinra om 11 kap. 7 § i regeringsformen. Statsråden bör visa stor återhållsamhet i uttalanden när det gäller frågor som kan lyda under den här paragrafen. Det får inte ens uppstå en misstanke om att ett statsråd på något sätt vill påverka myndighetsutövningen. Men förstår medierna detta? Ordföranden tog upp sådana frågor och pekade på att medierna inte tycks ha erforderliga kunskaper. I varje fall tycks man inte vilja förstå vad som är konstitutionsutskottets egentliga uppgift. Detta är naturligtvis att beklaga. I mångt och mycket har jag samma principiella syn som ordföranden och tredje vice talmannen när det gäller konstitutionsutskottets arbetsuppgifter och dess sätt att arbeta. Men inte heller jag kan underlåta att ta upp något som, så uppfattade jag det, efter ordförandens utomordentliga inledning ändå kan liknas vid en plump i protokollet. Vidare förstår jag inte varför ordföranden tar upp frågor som vi inte är klara med. För övrigt är det någonting nytt att KU:s granskningsarbete skall fortsätta. Inte heller förstår jag ordföranden när han säger att han tar upp frågan därför att han från riksdagens talarstol vill uttrycka det som han ansett sig förhindrad att säga i tidningsartiklar i ärendet i fråga. Men det är just vad ordföranden har gjort. Han har ju skrivit en artikel. Förlåt, herr ordförande, om jag gör en liten recension av artikeln. Men jag tycker inte att artikeln var alldeles bra. Jag tycker kanske inte heller att det var helt och hållet på sin plats att skriva den vid den tidpunkt då den skrevs. Ordföranden har redan gjort allt det som han sade sig vilja undvika genom ett opåkallat inlägg här i kammaren. Om jag ser på själva frågan som sådan tycker jag att det är alldeles uppenbart att den ej skall vara diskriminerad från att inneha ett högt ämbete i regeringen som råkar ha en förmögenhet placerad i värdepapper. Men det är inte bara sådana bindningar som eventuellt förekommer. Det finns kanske anledning att se på hur stora pensioner som olika statsråd uppbär i olika sammanhang och vilka bindningar till olika organisationer som kan förekomma. Allt det här skall utskottet närmare titta på. Sedan, mina damer och herrar och fru talman, får vi höra vad konstitutionsutskottet har att säga om hur det absolut obundna statsrådet med fläckfritt förflutet kommer att kunna agera i riksdagen. Det blir en god karamell. Men jag är rädd för att svenska folket kommer att få vänta länge i det fallet och att det här är något av en omöjlighet. Fru talman! Jag återvänder till detta med att utskottet fortsätter sin granskningsverksamhet. I det sammanhanget undrar jag om det är möjligt för utskottet att i fortsättningen ta upp varje anmälan som kommer in till utskottet. Många av anmälningarna är kanske av den karaktären att de på ett tidigt stadium egentligen kan förpassas till det vertikala arkivet, som det brukar heta -- dvs. papperskorgen. De har kommit till av partipolitiskt nit. De är överdrivna och har avfattats i stundens hetta. Jag tror att det kommer att bli nödvändigt med någon form av gallringsarbete på ett tidigt stadium inom utskottet. Men samtidigt vill jag naturligtvis understryka att det är fråga om en sällsynt grannlaga uppgift. Vi får väl se i vilken utsträckning man lyckas med den. Sedan vill jag peka på någonting annat som är nytt, nämligen att riksdagens revisorer har fått ökade möjligheter att utföra granskningsarbeten. Det har också blivit möjligt för konstitutionsutskottet att i vissa sammanhang knyta an till det arbete som utförs av riksdagens revisorer. Om detta kan göras än mera systematiskt i framtiden tror jag att granskningsarbetet har åtskilligt att vinna på det. Vi kan konstatera att stor enighet föreligger inom utskottet efter noggranna diskussioner. Det finns bara ett fåtal reservationer. Andra talare kommer senare i den här debatten att gå in på dem. Jag vill bara erinra om några inledande punkter i granskningsbetänkandet. Propositionsavlämnandet har diskuterats. Här finner vi samma kritik som alltid. Det gäller naturligtvis för regeringskansliet att hela tiden underlätta riksdagens arbete. Liksom tredje vice talmannen gjorde vill också jag stryka under riksdagens företrädesrätt beträffande propositioner, något som också statsminister Bildt vid utfrågningen mycket starkt underströk att han på alla sätt och vis ville leva upp till. Det är alltså riksdagen som i första hand skall ha propositionerna, inte pressen vid olika presskonferenser. Vi har också tittat på en annan viktig fråga, traktatsuccessionen. I det sammanhanget har vi fått förnämliga föredragningar. Vi har kunnat konstatera att det finns brister i förvaltningsmyndigheternas förteckningar över de internationella överenskommelserna. Men vi har även med tillfredsställelse sett att åtgärder redan har vidtagits inom regeringskansliet för att förbättra de här redovisningarna. Hela frågan om traktatsuccessionen -- särskilt gäller det kanske länderna i Östeuropa -- observeras noga. Man kan få resultat på de punkter där sådana kanske kan efterlysas. Man kan säga att det varierar från stort till smått när det gäller de olika frågor som tas upp av KU. Jag vill gå in på något som kan tyckas vara en mindre fråga men som är nog så väsentligt. Det gäller den språkliga utformningen av regeringsbeslut. Ett skräckexempel återfinns i granskningsbetänkandet. Det gäller ett beslut som fattades i bostadsdepartementet den 14 februari 1991. Det här finns återgivet på s. 25 i betänkandet, del 1. Där står det: ''Regeringen, som prövar ärendet på talan av de klagande som tidigare framställt yrkande som helt eller delvis lämnats utan bifall och som härvid inte finner skäl att ändra länsstyrelsens beslut, avslår överklagandena.'' Utskottet konstaterar helt kort att ''beslutets språkliga utformning inte uppfyller de krav som bör ställas på ett regeringsbeslut''. Kan detta på något sätt leda till rättelser i fortsättningen är det naturligtvis positivt. En annan fråga som tas upp och som jag inte skall beröra närmare är frågan om jämställdhetsarbetet. Utskottet konstaterar att det tyvärr inte har skett någon egentlig förändring inom regeringskansliet sedan 1987. Det är fortfarande bara omkring 13 % kvinnor på chefslöneplanet. Denna frågeställning kommer att beröras senare i den här debatten. Därför går jag inte närmare in på den. Jag konstaterar bara att man inte skall glömma bort att det beträffande chefer i mellanställning under senare tid har förekommit en stark frammarsch från kvinnornas sida över hela landet och på alla olika områden. Jag tror att det i stor utsträckning också gäller i våra kommunfullmäktigeförsamlingar. En del andra ärenden tas också upp till närmare diskussion. Det gäller frågan om aktiebolag som ägs av staten. Naturligtvis tillämpas samma regler där som de som gäller för andra aktiebolag. Men KU har sagt att det är önskvärt med mer uttyckliga direktiv och en bättre dokumentation när det gäller statens företrädare på bolagsstämmor eller i andra sammanhang. Detta är viktigt, inte minst för konstitutionsutskottets granskningsarbete. Fru talman! Jag avslutar anförandet med att säga vad jag inledningsvis sagt, nämligen att det här dechargebetänkandet kanske är mindre dramatiskt än man varit van vid under senare år. Det är ett tecken på att just detta vardagliga granskningsarbete har en stor uppgift att fylla och att det bör vara så fritt från partipolitisering som möjligt. I stället gäller det att leva upp till de förväntningar som finns på utskottet när det gäller just de konstitutionella uppgifterna. Jag yrkar, fru talman, bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Jag tackar Birger Hagård för de vänliga orden om min person. Men jag vill gärna erkänna att jag faktiskt inte trodde att mitt lilla inlägg skulle skapa så mycket av olustkänslor att Birger Hagård måste tala om en plump i protokollet. Ett tag inbillade jag mig faktiskt, Birger Hagård, att jag skulle mötas med respekt för att jag inte drog mig för att ta upp också detta ärende i granskningsdebatten. Sedan vill jag göra ett tillrättaläggande, Birger Hagård. Artikeln i Aftonbladet skrevs nämligen innan granskningen påbörjades. Artikeln publicerades innan statsministern utfrågades i konstitutionsutskottet. Jag påpekade för tidningen att jag hade önskemål därom för att Carl Bildt skulle känna till mina argument vid utfrågningen. Men det är lätt att minnas fel. Därför förlåter jag Birger Hagård på den punkten. Jag har, fru talman, full förståelse för att Birger Hagård inte tycker om min artikel. Vi har olika syn i de här frågorna, och det är inget anmärkningsvärt i en demokrati. Om vi har olika uppfattningar om saker och ting skall frågorna luftas. Jag kan inte se en bättre plats för en riksdagsledamot att göra detta än just riksdagens plenisal. Vi i den här salen är något för litet för debatter. När vi någon gång får en debatt, Birger Hagård, skall vi vara ganska glada för det.
Fru talman! Detta ändrar dock knappast det faktum att det kan ifrågasättas om det är lämpligt att föra en debatt under den tid som ett utredningsarbete pågår. Man skall kanske vänta och se vad som därvid kommer fram. Jag förmodar att den här frågan i varje fall för i dag är utagerad och att vi får återkomma i inlägg senare. Jag vill bara erinra om att frågan också i högsta grad bevakas av regeringen. En särskild etisk nämnd har ju tillsatts som har att noga övervaka vad som sker på det här området.

Fru talman! Först vill jag säga att jag instämmer i fråga om de uppskattande ord som hittills har sagts om vårt kanslis kompetenta arbete och det stöd som man ger oss ledamöter. Jag instämmer också i vad som har sagts i form av uppskattande ord om vår avgående kanslichef Robert Söderblom, som med mycket stor kompetens och humor kan både lösa juridiska problem och hitta lösningar beträffande politiska låsningar. Fru talman! Ju mer man läser om de nya självständiga staternas arbete med att försöka åstadkomma en struktur i demokratin och deras kamp att säkerställa det folkliga inflytandet, desto mer värderar man den granskningsmakt som riksdagen har över regeringen. Jag har vid flera olika tillfällen deltagit i kontakter med dessa stater i form av konferenser och seminarier för att diskutera och för att lära ut vårt demokratiska system. Den gemensamma reaktionen från såväl balter, ryssar som från länder i tredje världen är att förvåningen är stor över att de folkvalda har en sådan stor makt och stora möjligheter att kontrollera det demokratiska systemet. Låt oss slå vakt om kontrollrätten, och låt oss vårda den maktdelningsprincip vi har i Sverige, så att det demokratiska systemet blir genomskådligt och därmed möjligt att kontrollera. Det finns all anledning att påminna om ett besök i utskottet av företrädare från ett land som är en av Sveriges största biståndsmottagare. De utsända regeringsföreträdarna var mycket bekymrade med anledning av en fråga. De undrade bl.a. om det inte var svårt att bestämma vilket parti som krigsmakten skulle tillhöra när det nu fanns fyra partier i regeringsställning. Det är inte självklart att det skall finnas särskilt publikdragande granskningsområden i den här granskningsdebatten. I år innebär det att utskottet har uttalat sig relativt enigt i betänkandet. Där framkommer principiella synpunkter i förebyggande syfte, och utskottet uttalar enigt både viss kritik och visst beröm -- när framsteg har gjorts i ärenden som utskottet behandlat tidigare. Bara det faktum att konstitutionsutskottet har makten att granska regeringskansliet har tjänat som påminnelse om de regler och grundlagar som gäller. Det finns all anledning att vårda makten och att utöva den med oväld och opartiskhet, så att respekten för utskottets granskning upprätthålls. Jag tycker också att det går att framhålla detta om uskottets arbete. Samtliga ledamöter har ansträngt sig för att vara principiella och konstruktiva i sina diskussioner. Som jag har sagt tidigare är utskottet till allra största delen enigt. Efter den borgerliga regeringens tillträde, har det etablerats en ny och mer demokratisk ordning när det gäller ordförandeskapet. Ordföranden i KU tillhör inte längre något av regeringspartierna, utan står fri från bindningar till dem som skall granskas. Vår nye ordförande har med stor kunnighet och på ett skickligt sätt efterträtt Olle Svensson i det svåra värvet att vara ordförande i konstitutionsutskottet. Därför är det desto mer förvånande och anmärkningsvärt att ordföranden inledde debatten med att tala om den konstitutionella granskningen och hur viktigt det är att avhålla sig från granskning ''med partiegoistiska syften''. Därefter ägnade han fem minuter åt politiska uttalanden om statsrådens aktieinnehav. Som tidigare har nämnts är det ett ärende som inte behandlas i betänkandet. Det saknas en mängd underlag för att kunna bedöma ärendet. Granskningen skall omfatta aktieinnehaven hos de f.d. socialdemokratiska statsråden och deras familjemedlemmar och hanteringen av de jävsfrågor som uppkommit under deras ämbetsutövning. Inget underlag har inkommit till utskottet. Något underlag för att kunna göra konstitutionella bedömningar föreligger således inte. De politiska utgjutelser som ordföranden ägnade sig åt tog han ju själv avstånd från. De hör bättre hemma i en debattartikel, som han själv sade senare. Utskottet har ägnat en hel del möda åt att granska förfarandet vid remisser till lagrådet. Utskottet har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat lagförslag som regeringen inte remitterat till lagrådet och som dessutom saknat motivering för det. Då, liksom nu, har utskottet betonat att det endast går att åberopa de angivna skälen i 8 kap. 18 § i regeringsformen om regeringen avstår från en sådan lagrådsremiss. Om riksdagen skall ha någon chans att planera sitt arbete på ett rationellt sätt måste propositionsavlämnandet ske i ett någorlunda jämnt flöde -- i varje fall enligt den plan som lämnats ut i förväg. Under 1991 var det inte mindre än 33 propositioner som inte hade anmälts i förväg. Under påskveckan, när riksdagen inte var samlad, lämnades 28 propositioner till riksdagen -- vilket gav en orimlig arbetsbörda för både riksdagsledamöter, partiernas kanslier och utskottens kanslier. Det går att ha förståelse för att förhållandena vid ett regeringsskifte blir annorlunda -- såsom i höstas. Till nästa granskning har den nya regeringen alla möjligheter att rehabilitera resultatet. KU har också understrukit att det är riksdagen som först skall erhålla nya propositioner. Riksdagsledamöterna skall inte behöva läsa om propositionerna efter de presskonferenser som har hållits. Inte heller är det särskilt trevligt att pressmeddelanden distribueras så mycket som nästan 14 dagar före propositionen har lämnats till riksdagen. Utskottet har också granskat frågan om Sveriges internationella överenskommelser. Det är speciellt intressant att notera den situation som har uppkommit när stater har försvunnit eller statsbildningar upplösts -- som i det forna Östeuropa. De föredragningar som utskottet har fått från UD har varit oerhört värdefulla att följa. Jag kan rekommendera läsning av utfrågningarna och föredragningarna. Det är inte bara nationer som träffar överenskommelser utan också förvaltningsmyndigheter. Utskottet har funnit att det fortfarande brister i myndigheternas förteckningar över internationella överenskommelser. Fru talman! Utskottet har också ingående granskat turerna kring emissionen i Nordbanken, som inträffade mitt under valrörelsen. Vid granskningen har regeringens dubbla roller aktualiserats, både som ägare och som ansvarig för styrningen av riket. Frågor har också uppkommit angående ansvarsfördelningen mellan regeringen och myndigheter, finansinspektionens roll samt om handläggningen av beslut i krissituationer. Förre finansministern Allan Larsson har presenterat sin version av händelseförloppet. Utskottet har hållit en lång rad utfrågningar för att försöka kartlägga vad som verkligen hände. Det som har framkommit är att kontakterna mellan finansministern, bankerna, finansinspektionen och mellan finansdepartementet, posten och Fortia har varit ytterst intensiva. Det har inte gått att klarlägga tanken om hur posten och Fortia skulle kunna gå in och garantera en emission. Undanglidande formuleringar har använts, som t.ex. ''att det framkom att posten kunde vara intresserad av att delta i en nyemission i Nordbanken''. Slutsatsen av hela affären är dock klar. Staten skall inte vara ägare till banker och riskera skattebetalarnas pengar. Staten skall stå fri för att kunna handla rationellt utan att samtidigt behöva upprätthålla ett ägaransvar. Fru talman! Med anledning av fyra anmälningar om uttalanden från statsråd har utskottet fört ett principiellt resonemang om statsrådens möjligheter att uttala sig ställt i relation till 11 kap. 7 § i regeringsformen. Utskottet har framhållit behovet av informella kontakter mellan regering och myndighet och också att det är en självklar rätt för statsråden att uttala sig som landets högsta politiker. Utskottet har dock velat peka på att statsråden i allmänhet bör visa återhållsamhet när det gäller att uttala sig om sådana områden som tangerar myndighetsutövning mot enskild och myndighetens tillämpning av lag, vilket behandlas i just den nämnda paragrafen. Utskottet har återigen granskat hur frågor om jämställdhet har hanterats i regeringens fögderi. Senast skedde det 1989.

Det senare är emellertid helt utbildningsdepartementets förtjänst, med 61 % kvinnor i sina utredningar. Fortfarande är dock situationen fullkomligt skandalöst på vissa håll. Kommunikationsdepartementet saknar kvinnlig representation i 84 % av sina kommittéer, och finans och näringsdepartementen har inte en enda kvinnlig kommittéordförande. När det gäller kvinnor på högre nivå är förhållandena fullständigt oacceptabla. Det finns få kvinnliga chefer. Arbetsmarknadsdepartementet är sämst med bara 10 %. Av generaldirektörerna är Nu finns det de som säger att huvudsaken är ju inte att kvinnor blir chefer, utan att de får lika villkor på arbetsmarknaden i övrigt. Och det kan ju vara så. Men liksom på andra sektorer i samhället behövs också förebilder på toppnivå, duktiga kvinnor att identifiera sig med för de flickor som är på väg ut i arbetslivet, eller har kommit en bit på väg i karriären. Det finns en annan viktig aspekt på bristen på kvinnor på chefsnivå: Kvinnors syn på problemlösningar, eller på hur medel skall prioriteras, försvinner eller beaktas alldeles för litet. Utskottet har i enighet gjort en rad skarpa uttalanden som i allra högsta grad är förpliktande för regeringen, som ju skall vara föregångare och förebild på jämställdhetsområdet. Utskottet erinrar också om vad riksdagen uttalade när man antog jämställdhetsplanen, nämligen att man skulle överväga författningsreglering om inte målen uppnåddes. Fru talman! Jag skall senare återkomma till andra ämnesområden som konstitutionsutskottet tagit upp, och yrkar därför nu bara att betänkandet med gillande skall läggas till handlingarna, med undantag för det avsnitt som behandlar folkpartiets reservation nr 2, som jag yrkar bifall till.

Fru talman! Som ny riksdagsledamot är det med stor respekt jag närmar mig det viktiga arbete som konsitutionsutskottet bedriver. Jag har under detta riksdagsår av naturliga skäl varit mer aktiv i näringsutskottet, men den kontakt jag haft med KU-arbetet har varit stimulerande, och jag är imponerad av den kompetens som finns hos många av ledamöterna, och det utomordentligt kunniga kansliet. Här sällar jag mig till raden av tacksamma talare och riktar mig inte minst till den avgående kanslichefen Robert Söderblom som, ju mer tiden går, vinner i förtroende. I det betänkande som redovisas i dag kommenterar utskottet redan på första sidan det stora allmänna intresse som granskningen tilldrar sig. Det nya systemet med helt eller delvis öppna utfrågningar, som introducerades den 1 februari 1988, är en starkt bidragande orsak till det ökade intresset. Naturligtvis kan man inte heller blunda för det faktum att tidigare regeringar, bl.a. genom konstitutionsutskottes granskning, uppmärksammats för sina mindre lyckade ageranden, och ''affärer'' -- ett förhållande som inte bidragit till att stärka förtroendet för det politiska livet, eller höja det parlamentariska arbetets status. Men valet av Thage G. Peterson till utskottes ordförande är enligt min mening ett klokt val, som redan bidragit till att stärka utskottets anseende. Fru talman! Med tanke på det stora allmänna intresset konstaterar jag att detta maktpåliggande granskningsarbete blir om möjligt än mera maktpåliggande och ansvarsfullt än tidigare. Det är av största vikt att riksdagen som helhet, och även utskottet, målmedvetet verkar för att granskningsarbetet skall kunna genomföras med största möjliga integritet och opartiskhet. KU anmälningar som tillkommer i affekt och i stundens ingivelse gagnar inte det parlamentariska arbetet. Inte heller anmälningar som syftar till att göra politiska markeringar, eller poängplockningar inför allmänheten, gagnar vårt gemensamma arbete. Resultatet blir inte sällan ett antal ur konstitutionell synpunkt irrelevanta ärenden, som belastar utskottet i onödan. Dessutom upplevs det av allmänheten som ett slags politiskt ''kineseri'', om detta uppmärksammade uttryck tillåts i sammanhanget. För övrigt har här i dag talats om att redan misstanken om jäv är skadlig för förtroendet för landets regering. Ja, och till detta kan man foga att det partipolitiska dribblandet i en offentlig utfrågning med upprepat nedlåtande tilltalande av landets statsminister med ''Calle Bildt'' under en halvtimmeslång soloutfrågning med envist trummande på samma frågeställning, som ett slags tema med variationer, i hög grad också skadar förtroendet för vårt gemensamma arbete. Jag tar mig medvetet friheten att göra denna kanske något utsvävande reflexion som ny riksdagsledamot. Jag har som fritidspolitiker mina egna reaktioner kring de s.k. KU-förhören i färskt minne, liksom mina arbetskamraters spontana reaktioner. Det är inte konstruktivt, eller positiv PR för riksdagens ledamöter och deras arbete, att ett flertal granskningsanmälningar lämnas in utan att klara övertramp begåtts. Ett överskott av mer eller mindre onödiga anmälningar skapar bara förlorare. Fru talman! Jag vill lyfta fram ytterligare en företeelse som för mig är en negativ upplevelse i årets granskningsarbete. Riksdagsarbetet har i stort sett motsvarat det jag i förväg hade förberett mig på, och jag känner glädje över mitt hedersamma uppdrag. Men på en bestämd punkt var jag för godtrogen. Jag kunde inte föreställa mig att en politiskt förtroendevald ledamot av det ärevördiga konstitutionsutskottet medvetet skulle läcka ut högst konfidentiella ting från granskningsarbetet. Det är viktigt att man vid granskningen har tillgång till sekretessbelagt material, om så behövs för att man skall kunna fullgöra ett noggrant granskningsarbete. Likväl har en sådan läcka förekommit. Det har förklarats med att den hemliga informationen inte fullt ut beskrivits, men följderna av sådant läckage av hemlig information blir den att pusselbitar faller på plats och hemligheter röjs genom antydningarna. Därutöver vill jag mena att ytterligare skada sker genom att förtroendet för granskningen sviktar, och möjligheten att utverka hemligt material som behövs för granskningen kan försvagas. Jag anser att jag här inte gör ett otillbörligt avslöjande, med tanke på att vederbörande själv trätt fram i medierna och kommenterat aktuella ärenden under pågående granskning. Allt sådant läckage av hemligstämplat material, och antydningar kring innehållet i detta, är klandervärt och ovärdigt en ledamot av konstitutionsutskottet. Fru talman! Jag vill avsluta detta inlägg med att yrka på godkännande av utskottets anmälan -- och att riksdagen med gillande måtte lägga betänkandet till handlingarna.

Fru talman! Jag begärde ordet eftersom Harriet Colliander på sedvanligt nydemokratiskt sätt försökte ge sken av, att i och med att nydemokraterna inträtt i riksdagen och fått en representant i utskottet, skall det minsann bli en annan ordning. Vi andra som sitter i utskottet är fångna i snäva och sneda partipolitiska fållor. Icke så med Ny demokrati, som företräder den yttersta, högsta och ädlaste objektiviteten. Jag reagerar också mot det sätt på vilket hon beskriver utskottets arbete med olika frågor. Det som betingat utskottets slutsatser skulle enligt hennes beskrivning vara rena partipolitiska hänsyn. Alla som har deltagit i utskottets arbete borde veta, och således även Harriet Colliander, att så har det alls inte gått till. I de flesta frågor har som alla vet utskottet, oavsett vilken regering som vi har granskat, kommit till gemensamma slutsatser. Fru talman! Jag ville bara göra denna korta notering med anledning av Harriet Collianders inlägg.

Fru talman! Ärade ledamöter! Också jag är ny i konstitutionsutskottet. Jag tycker att det har varit lärorikt och spännande. Jag känner också respekt för konstitutionsutskottet. Ordföranden använde ordet vördnad. Jag tycker kanske att det är litet för starkt för min smak. Man skall vara försiktig med de starka orden och använda dem sällan. Jag har också mycket stor respekt för kanslipersonalens arbete och vill instämma i den gemensamma hyllningen av vår avgående kanslichef Robert Söderblom. Jag har över huvud taget känt att jag har fått god hjälp. För att anknyta till ett ämne som jag kommer tillbaka till snart, skulle jag vilja säga att det arbete utskottets kanslipersonal utför, visar just vikten av att vi har opolitiska och oförvitliga tjänstemän anställda vid riksdagen. Jag har också förstått att utskottets andra ledamöter ibland tycker att jag pratar för mycket och kanske begär fram litet för många papper ibland. Om jag tolkade Roland Lében rätt, jag är inte alldeles säker på det, var det kanske mig han menade. Jag skall återkomma till det också. Det som väckte störst upprördhet var kanske när jag i ett massmedium sade att jag uppfattade behandlingen av de fyra statsrådsuttalandena som ett resultat av en sorts politisk uppgörelse. Regeringssidan sade: ''Om ni inte prickar våra statsråd, så prickar vi inte era så hårt som vi från början hade tänkt oss.'' Jag tycker inte att detta var ett angrepp på utskottets rena och höga opartiskhet. Nu har vi ju fått en debatt mellan ordföranden och vice ordföranden i utskottet om just detta. Om jag förstod saken rätt, sade Thage G. Peterson i det första inlägget att det över huvud taget inte får förekomma någon partitaktik i utskottets arbete. När sedan Bertil Fiskesjö sade att vi rör oss i gränslandet mellan juridik och politik, backade Thage G. Peterson litet grand och sade att det kanske snarare är så man skall beskriva det. Det är inte alldeles lätt att veta på vilken sida av den här gränsen man befinner sig. Det är litet farligt att lyfta upp oss för högt på de konstitutionella principernas höjder. Var och en vet att det inte kan vara en slump att KU anmälningarna nästan alltid gäller statsråd av en annan politisk kulör än den egna. Jag tror att alla inom KU känner att det finns ett element av politiskt fredstraktat över årets justerade granskningsbetänkande. Jag är som sagt mycket nöjd med de villkor som jag har haft som extra suppleant i utskottet. Möjligen kan jag säga något om det eviga springandet mellan platsen vid väggen och bordet. Jag får sitta med vid bordet i utskottet när vi granskar, men jag får inte sitta vid bordet när vi sysslar med andra ärenden. Vid några sammanträden har det blivit så att vi växlat mellan granskningsärenden och övriga ärenden. Jag känner mig på gränsen till löjlig när jag springer fram och tillbaka. Ibland har jag också svårt att hålla reda på var jag har lagt papperet. Ligger det på bordet eller vid väggen? Vi har de senaste dagarna fått en debatt om vår position i utskotten. Vi får kanske återkomma till den frågan i andra sammanhang. Sedan har jag några invändningar mot utskottets arbete som jag inte vill lägga skulden för på utskottet i första hand, utan det är ett resultat av många samverkande faktorer. Först vill jag ta upp krisen i Nordbanken. Den anmälan som lämnades in, av Birgit Friggebo tror jag, hade ett element av valrörelse i sig. Vi konstaterade mycket snabbt i vår granskning att den proposition som Anne Wibble lade fram som finansminister blev praktiskt taget identisk med den som Allan Larsson hade haft för avsikt att presentera. Då hade vi kanske kunnat avsluta granskningen med det. Alla utfrågningar i samband med Nordbankskrisen var mycket intressanta och givande på många sätt, men tyvärr tog de nog litet för mycket tid från oss som vi borde ha kunnat ägna åt andra och väsentligare frågor. Nu återkommer jag till denna debatt, och orsaken till det hörde vi när Ylva Annerstedt var uppe i talarstolen. Man har nämligen försökt använda Nordbankskrisen som ett led i den politiska argumentationen mot statligt ägande av banker. Därför finns det anledning att också ta upp denna fråga något i den här debatten. Jag är också missnöjd med den behandling som min egen anmälan vad gäller IB, dvs. den militära underrättelsetjänsten, har fått. Där vill jag i första hand lägga ansvaret på regeringen. Jag såg att försvarsministern satt här tidigare. Jag hade hoppats att han skulle sitta kvar. Då hade jag kunnat ställa frågan till honom direkt om varför det behövde ta så lång tid som mer än en månad för försvarsdepartementet att lämna ifrån sig en fullständigt intetsägande redogörelse för frågan. Jag var redan då ganska klar över att man satt inne med dokument som i stort sett presenterade hela sanningen -- vi vet ju allihop ungefär hur den ser ut. Jag skall återkomma även till denna fråga. Den andra frågan där jag inte är nöjd med behandlingen gäller riksbanken. Det är närmast obegripligt varför utfrågningen av riksbankschefen skulle vara sluten. Vi borde även ha fört protokoll över den. Jag förstår att orsaken var att riksbankschefen begärde det. Det är tydligen kutym att man följer önskemålen från dem som framför detta. Efter att ha träffat riksbankschefen öga mot öga kan jag ha en viss förståelse för att det inte är alldeles lätt att gå emot önskemål från riksbankschefen. Det gäller också de sakfrågor som jag har anmält, räntehöjningarna i oktober 1990 och i december 1991. Det är svårt att föra den här debatten, eftersom det är svårt att citera ur minnet vad riksbankschefen sade under utfrågningen. Det har förts en debatt om massmedias roll. Det är mycket farligt att angripa massmedia eller över huvud taget ifrågasätta massmedias roll. Man kan ju själv drabbas av stångjärnshammaren i huvudet. Men jag vill ändå redan här ta upp en fråga som jag tycker är konstitutionellt intessant. Vi har ju nu i inledningsrundan fått en diskussion om hemligstämpeln. Dagens Industri hade en artikel som handlade om det som hände i december 1991 i samband med räntehöjningen och valutakrisen. Man publicerade det särskilda protokollet från riksbanken. Tidningen hade alltså tillgång till denna hemliga handling som jag själv mycket länge hade försökt få fram. Jag ringde tidningen, och man skickade genast över protokollet till mig. Till saken hör att tidningen hade en viss poäng med att publicera protokollet i just det numret. Långt senare upptäckte jag till min stora förvåning att tidningen hade även det särskilda protokollet från oktober 1990. Jag ringde tidningen igen och bad att få också det protokollet. Det blev tyst i luren, och sedan sade man nej. Jag frågade mycket förvånat: Varför inte då? Jag fick ju det förra. Svaret blev: Inga kommentarer. Det här tycker jag illustrerar att det ibland i vissa frågor finns koalitioner mellan massmedia och politiker och tjänstemän. Det finns säkerligen de som misstänker också mig för att ha speciella relationer till olika massmedia. Det här är också en konstitutionellt intressant fråga, som vi kanske någon gång borde ägna oss åt att granska. Roland Lében säger att en ledamot har läckt hemliga handlingar. Han sade ledamot, och jag vet inte om han däri inbegrep också extra suppleanter. Jag vet inte alldeles säkert om det var mig han avsåg, men oavsett om det var mig han avsåg eller inte tycker jag att det inte är för mycket begärt att Roland Lében talar om vem han menade och exakt vad det var han avsåg, så att vi kan föra den debatten från kammarens talarstol. Nu skall jag i det här inlägget bara ta upp också två saker som handlar om det ämnesområde som vi egentligen skulle diskutera i inledningsrundan. Den första är de politiska tjänsterna i regeringskansliet. På den punkten har jag en meningsyttring, där jag påtalar vikten av att skilja mellan politiskt och icke politiskt tillsatta tjänster. Där talar jag utifrån en viss egen erfarenhet. Jag arbetade nämligen själv en kort period i Kanslihuset åren 1968--1969 som s.k. sakkunnig för att utreda vissa metodologiska frågor i en arbetsgrupp som skulle syssla med ett underlagsmaterial inför den fysiska riksplaneringen. På den tiden arbetade jag med tämligen abstrakt matematik. Jag visste ingenting om vare sig politik eller, än mindre, om fysisk planering. Men min lön skulle fördubblas, och det lät spännande. Matematiska metoder och samhällsplanering var på modet, och jag författade ett otal formelspäckade promemorior, som jag förmodar är saligen bortglömda. Men en dag råkade jag få se listorna på alla de kvalificerade människor som sökt jobb inom den grupp där jag anställdes. Där fanns högt kvalificerade naturvetare, tekniker, ekonomer och arkitekter med lång erfarenhet av det ämne vi skulle arbeta med. Jag förstod så småningom att det var inte mina matematikkunskaper, åtminstone inte enbart, som gjort att jag fått jobbet, utan någon hade sagt till någon kompis att jag var av den rätta politiska färgen, vilket möjligen var sant då. Det blev senare osant, i och med att jag anslöt mig till vpk, inom parentes sagt kanske delvis som ett resultat av erfarenheten från Kanslihuset. Efter den här upplevelsen har jag stärkts i två övertygelser. Den första är att det är praktiskt taget omöjligt att dra en skarp gräns mellan politik och vetenskap inom de s.k. samhällsvetenskaperna. Den andra erfarenheten är att man ändå skall försöka att dra den gränsen när offentliga tjänster skall tillsättas och att man skall kräva öppen redovisning, om politisk uppfattning spelar roll vid en tjänstetillsättning. Statsminister Bildt hävdade först under utfrågningen den 21 april att Lars Jonung anställts enbart på ämnesmeriter ''och har ingen partipolitisk eller annan politisk förankring som jag är medveten om'' -- jag citerar alltså Carl Bildt. När statsministern pressades på frågan, fick han ändå erkänna att Jonungs befattning var politisk i den meningen ''att det finns en ungefärlig överensstämmelse mellan den ekonomiska politik som regeringen enligt regeringsförklaringen avser att föra och de teorier, kunskaper och erfarenheter som Lars Jonung står för.'' Carl Bildt sade också vid utfrågningen vackra saker om hur värdefullt det är när åsikter bryts mot varandra, och han uttryckte sin stora uppskattning av de tjänstemän som producerat den senaste långtidsutredningen, trots att deras partipolitiska uppfattning var en annan än regeringens. Jag uppfattade faktiskt det här som litet grand av en signal till den socialdemokratiska oppositionen, att om ni inte bråkar om våra politiska tillsättningar, så tänker vi inte gräva i era. Den här frågan gäller inte rätten för kanslihusanställda eller riksdagsanställda att ha politiska åsikter eller värdet av åsiktsbrytningar, utan här handlar det om en principiellt mycket viktig demokratifråga, att det inte uppstår en stor grupp av svårplacerade, politiskt tillsatta befattningshavare på formellt opolitiska tjänster. Jag betvivlar inte Lars Jonungs kompetens eller att han kommer att vara till nytta för statsministern. Han skiljer sig för övrigt på ett fördelaktigt sätt från många andra nationalekonomer i det att han hade sina antikeynesianska åsikter redan innan detta var opportunt inom den lilla grupp som står för den för dagen vedertagna åsikten om vad som är högsta nationalekonomisk vetenskap i Sverige. Men det är inte detta frågan gäller nu. Det är uppenbart att politiska åsikter spelat in vid rekryteringen av Lars Jonung. Jag kan mindre om Emil Svensson, men samma sak gäller uppenbarligen honom. Deras tjänsters öde borde vara direkt kopplat till regeringens. Att det finns ett antal tjänstemän i Kanslihuset som borde ha avgått med tidigare regeringar, förändrar inte detta. Det låter kanske litet konservativt, men jag tror att det är viktigt att vi slår vakt om den gamla svenska traditionen med oförvitliga tjänstemän, av den typ som på lika villkor kan anlitas av exempelvis vänsterpartister. Jag skall sluta med att säga några ord om jämställdhetsarbetet. Det finns en liten tendens, när vi pratar om jämställdhet, att det blir en fråga om att räkna tjänster. Det är naturligtvis en fråga om det också -- det är viktigt att räkna tjänster -- men jag tror att det också handlar om arbetsklimat och värderingar som präglar arbetet inom Kanslihuset och också här i riksdagen. Jag tror att vissa kvinnliga värderingar och erfarenheter, eftersom kvinnor fortfarande på det stora hela taget sköter de vardagliga sysslorna i hemmet, präglar kvinnors politiska arbete här i riksdagen och i Kanslihuset. Jag tror att det skulle vara oerhört värdefullt, inte bara för kvinnorna utan kanske ännu mera för oss män, om de värderingar, det sättet att förhålla sig, de relationer som kvinnor har mellan sig, mera präglade också vårt arbete, vårt sätt att prata med varandra här i riksdagen. Det är alltså inte fråga om att vi män på något sätt skulle tycka synd om er kvinnor, när vi vill att ni skall bli fler i riksdagen osv., utan det handlar om hela samhällsklimatet och vårt sätt att bedriva politiken. Med det här vill jag yrka bifall till min meningsyttring, som i fyra fall innebär säryrkanden jämfört med utskottet. Det gäller Irakkriget, vapenexporten, IB och Halvar Alvgard.

Fru talman! Johan Lönnroth har själv tillstått att han känner sig träffad av att jag talat om oförsiktighet med handhavande av hemligt material. Han frågar efter arten av uppgifter som det gäller, men det tänker jag över huvud taget inte kommentera. Det har vi samtalat om i utskottet, och jag vill inte bidra till att fler bitar faller på plats i det pusslet. Jag nöjer mig med att frågan om förtroendet för utskottets granskningsarbete på det här sättet ändå har lyfts fram. Johan Lönnroth tillstår också att han kan ha uppfattats som något överambitiös i fråga om att begära fram handlingar. Ja, att i de aktuella ärendena leta dokument från mer än 30 år tillbaka i tiden är i mitt tycke något underligt, inte minst denna strävan att använda KU till att leta efter lik i garderober som stängts för årtionden sedan. Här bekräftar Johan Lönnroth mina misstankar att han bedrivit en kartläggning som haft mera att göra med en personlig kampanj än en värdig KU granskning. Jag tycker att KU bör låta historikerna ta hand om den biten och för egen del ägna sig åt mera angelägna uppgifter. Att det dessutom är f.d. kommunister som letar lik i andras garderober är ännu mera underligt.
Fru talman! Jag kan inte påminna mig att det i utskottet har uttalats några misstankar om att någon bestämd person skulle ha läckt eller utpekat hemliga handlingar. Jag skulle vilja vädja till utskottets övriga ledamöter att hjälpa till och tala om i vad mån sådana påståenden har förekommit, så att vi får preciserat och klarlagt exakt vad det handlar om. Roland Lében talade om lik i garderoberna. Jag hoppas verkligen att Roland Lében deltar i den debatt vi kommer att ha senare i dag om IB-frågan. Det finns en god förklaring till att jag är intresserad av detta. Det gäller inte bara mig. Jag tror att en mycket stor del av de som varit inblandade i denna fråga vill ha fram de gamla liken ur garderoberna.